Herr talman! Jag kan hålla med herr Hansson i Skegrie om att visserligen har tryggheten ökat för Algot Holmberg & Söner, men trygghetsökningen beror ju på att Weibullsholm har åtagit sig att svara för den fortsatta förädlingsverksamheten. Konsekvenserna blir, om statsbidraget bibehålls vid det av departementschefen föreslagna beloppet, att Weibullsholm måste ta dessa medel från annan förädlingsverksamhet. även om Weibullsholm kommer att stå fast vid sitt åtagande, så kommer det uteblivna statsbidraget att få negativa konsekvenser för den totala växtförädlingsverksamheten här i landet.
Herr talman! Jag tycker nog att fru Sundberg överdriver litet när hon säger att det kommer att bli till skada för växtförädlingsarbetet om inte Weibullsholm får 30000 kronor utöver de belopp av växtförädlingsavgifter som det sannolikt, som jag nämnde, blir fråga om. Jag har den uppfattningen om firman Weibullsholm, att man kan lita på den när den vid övertagandet i ett avtal förklarat, att den tänker fortsätta och vidareutveckla förädlingsarbetet.

Herr talman! Inom statens järnvägar pågår en ingående översyn av SJ:s taxesystem för både järnvägsresor och bussresor. Denna översyn väntas bli klar under hösten 1967. Som en viktig del av denna översyn ingår en omprövning av sådana rabattformer som finns omnämnda i de motioner, som ligger till grund för allmänna beredningsutskottets utlåtande nr 13 som nu behandlas. SJ kommer i detta sammanhang att pröva de möjligheter som föreligger för att skapa bättre tekniska och prismässiga lösningar för kombinerade resor järnväg—buss. Järnvägsstyrelsen har meddelat att översynen omfattar alla rabattformer som SJ har befogenhet att medge, d.v.s. sådana rabattresor som kan anses vara förenliga med företagets ekonomiska politik. Från folkpartiet har vi här i riksdagen under många år väckt motioner med förslag om utredningar i frågor som gäller reserabatter för folkpensionärer och med dem likställda grupper. Motionsförslagen har omfattats med ett mycket stort intresse, och utskottet har utan att tillstyrka dem, behandlat dem i en positiv anda. De nu pågående utredningarna gör att vi i år i ett särskilt yttrande velat framhålla, att vi med intresse inväntar resultatet av SJ:s utredning. Givetvis hoppas vi, att SJ skall ha befogenheter att tillgodose de önskemål som framförs i årets motioner. Blir så inte fallet, får vi givetvis återkomma och över budgeten begära de anslag som behövs för att förbättra resemöjligheterna för dessa grupper.

Herr talman! Den fråga vi nu diskuterar har tidigare vid flera tillfällen va rit föremål för riksdagens bahandling. En klar tendens vid avgörandena här i riksdagen har varit, att allt fler av riksdagens ledamöter har biträtt de önskemål som framställts i motionerna, vilkas innehåll varit tämligen lika år från år. Vid behandlingen av detta ärende vid förra årets riksdag beslöt denna kammare att bifalla ett förslag om att riksdagen skulle i skrivelse till Kungl. Maj:t begära en utredning om möjligheterna att utvidga tillämpningen av rabattsystemet i fråga om giltighetstiden och till att gälla även SJ:s och postverkets busslinjer. Första kammaren avslog detta förslag, och därmed blev det inte någon framställning till Kungl. Maj:t från riksdagen. Med utgångspunkt från andra kammarens ställningstagande förra året skulle man även i år gärna ha velat pröva möjligheterna att få ett direkt bifall till de krav som framförts i motionerna. Som redan framhållits har oppositionspartierna likväl i år låtit sig nöja med att till utskottsutlåtandet foga ett särskilt yttrande. Vi har gjort det — som herr Andersson i Örebro framhöll — därför att det i dag inom SJ pågår en utredning som skall företa en översyn av rabattsystemet och överväga om det är lämpligt att tillämpa samma rabatter för bussresor som för järnvägsresor. Men att vi inte har reserverat oss beror också på att det av andra kammarens ställningstagande förra året — och delvis också av det nu föreliggande utlåtandet från allmänna beredningsutskottet — tydligt framgår att riksdagen förväntar att man inom SJ med fasthållande vid de av riksdagen tidigare fastställda riktlinjerna verkligen prövar möjligheterna till en utvidgning av nu gällande rabatter. Det är då speciellt på två punkter som vi ställer krav.

Till sist, herr talman, vill jag starkt understryka att vi inom centern anser att det nu är mycket angeläget att dessa frågor snarast löses i positiv riktning. Vi förutsätter att SJ:s utredning snarast skall redovisa sitt resultat, och vi förväntar att man utan hinder av gällande direktiv skall kunna bringa frågorna till en positiv lösning, så att större rättvisa uppnås.

Herr talman! Den fråga som behandlas i allmänna beredningsutskottets utlåtande nr 13 har ju återkommit under en följd av år. Just det förhållandet att den har gjort det tyder på att det finns ett stort intresse för att man skall få till stånd de förbättrade rabattförmåner för pensionärer som omnämns i en del av de motioner som är väckta och som allmänna beredningsutskottet har avgivit sitt utlåtande över. Som den föregående talaren sade, biföll andra kammaren vid 1966 års riksdag ett yrkande om utredning av denna fråga, men när första kammaren avslog det yrkandet föll ju hela frågan. Vi återkommer därför bl.a. i motionsparet 1:36 och 1II:49 med hemställan »att riksdagen i skrivelse till Kungl. Maj:t måtte begära skyndsam prövning av folkpensionärsrabatterna på av staten ägda trafikmedel så att rabatterna utvidgas fr.o.m. den 1 juli 1967 i enlighet med i motionerna framförda riktlinjer». Dessa önskemål om förbättrade rabattförmåner är ju klart dokumenterade genom påstötningar från skilda håll — från enskilda pensionärer, från pensionärssammanslutningar m.m. Det gäller, som här nämnts förut, en utvidgning av 67-kortets giltighet, så att det kan få utnyttjas även under viss del av sommarmånaderna och under längre tid vid helgerna. Det framstår som ett högst angeläget önskemål. Det är inte minst nödvändigt att få till stånd en vidgad användning så att det också kan få tillämpas och utnyttjas på av SJ ägda busslinjer och postverkets diligenslinjer:. Det innebär, som nyss framförts här, en väsentlig fördyring när en pensionär får lov att byta fortskaffningsmedel genom att gå över från en järnvägslinje till en busslinje. Han åsamkas en fördyrad resekostnad genom att rabattförmånerna inte gäller på busslinjen. Det är en orättvisa som i allra högsta grad drabbar glesbygdens befolkning. Det är en orättvisa som man har all anledning att rätta till. Nu säger utskottet här i sin skrivning, något som man också har anfört vid tidigare tillfällen, att grundläggande för utskottets ställningstagande vid bedömningen av dessa frågor, liksom för riksdagens ställningstaganden har varit de riktlinjer för trafikpolitiken som riksdagen antog 1963. Dessa riktlinjer innebär att SJ skall drivas helt efter affärsekonomiska principer och att SJ självt skall avgöra frågan om rabattförmåner, när och hur de skall ges och hur stora de skall vara. Nu är det ju så att SJ redan har ett rabattsystem som gäller också andra områden. Det finns s.k. familjerabatter, det finns rabatter på resor vissa dagar, det finns rabatter för vissa grupper av resande och rabatter för studerande. Intet säger att dessa rabatter inte är grundade på affärsmässiga bedömningar. Varför skulle då inte också folkpensionärsrabatterna grunda sig på affärsekonomiskt bedömande? SJ driver reklam för 67-kortet och vill stimulera pensionärerna till resor. Tack vare att 67-kortet har lyckats i viss utsträckning tror jag att SJ har tillförts ökade inkomster. Inom all företagsamhet är det ju så att om man vill stimulera till inköp av en vara eller en tjänst ger man särskilda förmåner. Det kan man ju säga att SJ har givit i detta sammanhang. Det kan också behöves en extra förmån för att stimulera till ökad användning av de tjänster som SJ erbjuder. Som redan framhållits pågår det för närvarande inom SJ en utredning rörande en omfattande översyn av SJ:s taxesystem och en omprövning av alla rabattformer. Det kan då i sammanhanget nämnas att det inom statens järnvägar pågår en ännu större översyn av SJ:s trafikpolitik, gällande bl.a. vilka järnvägslinjer vi skall få behålla och vilka transportmöjligheter som framdeles skall finnas. Det vore värdefullt om man vid den prövningen kunde komma fram till att det är möjligt att bygga ut rabattförmånerna och att de kan rymmas inom ramen för de allmänna trafikekonomiska riktlinjerna, alltså att vidga rabattförmånerna i enlighet med vad vi bl.a. anfört i vår motion, II: 49. På det sättet skulle man kunna lösa de rättviseproblem som vi har pekat på när det gäller befolkningen i tätort och glesbygd, så att människorna i glesbygden blir jämställda med människorna i tätorten. Vi har för övrigt ett problem med att över huvud taget kunna uppehålla de kollektiva trafikmedlen inom vissa områden av vårt land. De på vissa tider tomma tågen och bussarna skulle helt säkert vara i behov av en starkare resandefrekvens, och de vidgade rabattförmånerna för inte minst folkpensionärerna tror jag skulle i viss mån kunna bidra till ett ökat antal resande och därmed leda till större inkomster för SJ. Som tidigare framhållits har vid denna frågas behandling inte fogats någon reservation till utskottets utlåtande utan endast avgivits ett särskilt yttrande. Man har avstått från reservationer med hänsyn till den pågående utredningen. I det särskilda yttrandet uttrycker man förhoppningen att översynen skall medföra de ökade rabattförmåner som bedömts som önskvärda. Om man har en förmån för en grupp människor bör den vara tillgänglig på likartade villkor för så många som möjligt. Därför måste man försöka lösa frågan om vidgat tillämpningsområde, så att rättvisa skapas och även de orter, som inte har järnvägslinjer utan bara har busslinjer, kan komma med i bilden. Jag har, herr talman, inte nu något yrkande i denna fråga. Jag hoppas att den utredning som görs över dessa frågor skall medföra att man kan nå dels vidgade förmåner och dels ökad rättvisa på detta område.

Herr talman! Också jag har tillsammans med några partikamrater bidragit till att aktualisera dessa frågor. Lik som många år tidigare anser vi det angeläget att 67-kortets förmåner utsträckes att omfatta även förtidspensionerade och att förmånen bör gälla också vid SJ:s bussar. Som framgår av vår motion har vi noga beaktat vad riksdagen beslutade 1963, då riktlinjerna för trafikpolitiken antogs, nämligen att SJ skall drivas helt enligt affärsekonomiska principer. Eftersom 67-kortet visat sig vara lönsamt för SJ, har vi utgått från att ett utvidgande av dessa förmåner på sätt som jag nyss nämnt förmodligen skulle, efter den utredning inom SJ, som vi begärt, bli en god affär. Nu visar det sig att en sådan utredning arbetar och väntas bli färdig redan under hösten. Utskottet har framhållit att vid denna översyn »torde frågor om rabattförmånernas utformning, om vilka trafikantkategorier, som bör få del av dessa förmåner, samt villkoren i övrigt komma att behandlas». Utskottet förutsätter att särskild uppmärksamhet kommer att ägnas frågan om utsträckning av rabatteringen till att gälla bussar i de fall då järnvägslinjer läggs ned. För dagen kan man som motionär endast hoppas att översynen skall lända till att det skall visa sig förmånligt för företaget att utvidga rabattsystemet och därmed att utvidga förmånerna för den enskilde på det sätt som vi föreslagit. Vad det skulle betyda för de människor det här gäller behöver jag ju inte orda om. Jag har naturligtvis full förståelse för att allmänna beredningsutskottet i nuvarande läge inte kunnat förfara på annat sätt än att avstyrka motionerna. Samtidigt är jag glad över det särskilda yttrande som avgivits av tolv av utskottets ledamöter, där de framhåller att de, om det skulle visa sig att SJ:s utredning kommer fram till att man på företagsekonomiska grunder inte kan utvidga förmånerna, anser det vara synnerligen önskvärt att åt pensionärerna på annan väg ges denna förmån. Det kan då ske genom att åt SJ anvisas särskild ersättning över stadsbudgeten. Det särskilda yttrandet slutar med att, om anledning kommer att föreligga, undertecknarna lovar att återkomma med förslag. Detsamma lovar jag. Herr talman! Jag har inget yrkande.

Herr taiman! En del av de motioner som vi nu behandlar är till sitt innehåll lika motioner som avgivits vid tidigare riksdagar. Skillnaden är endast att de har fått andra nummer. Emellertid kan man inte komma ifrån att de gäller frågor som är högst angelägna och aktuella. Järnvägsindragningar och långa avstånd är företeelser som jag känner till från min hembygd, och jag har själv fått besök av pensionärer som framfört önskemål om högre rabatter, utökad giltighetstid för 67-kortet m.m. I regel går det att lämna dessa pensionärer en godtagbar förklaring till att detta inte har skett. När en omfattande översyn av SJ:s taxesystem för järnvägsresor och bussresor nu pågår, får vi ge oss till tåls och se vad den kommer att leda till. Detta respekterar nog även pensionärerna. När man lyssnar till de borgerliga talarna, kan man inte undgå att få det intrycket, att det bara är de som värnar om folkpensionärerna. Jag tror dock, att pensionärerna inte är blinda för vad det socialdemokratiska arbetarepartiet har uträttiat för dem. De torde ha förtroende för det partiet även i fortsättningen. De vet att socialdemokraterna kommer att ägna sig åt pensionärernas problem. Jag tog till orda framför allt för att behandla en fråga, som har tagits upp i motion II: 469 och som har anknytning till denna debatt, nämligen frågan om studierabatter på SJ:s busslinjer. Jag är faktiskt litet oroad för att rabattsystemet, trots denna taxeutredning och taxerevidering, kan komma att bli oför delaktigt för de studerande som är hänvisade till SJ:s bussar jämfört med förhållandena för dem som kan nyttja SJ:s tåg eller postverkets bussar. Enligt uppgifter har postverket, men inte SJ, studeranderabatter på sina bussar, så att färder som skulle betinga högre pris än 11 kronor får företagas tur och retur till priset för en enkel biljett. Postverket har ju busslinjer norr om en linje ungefär Kramfors—Sollefteå —Östersund, förmodligen för att området är glest försett med järnvägslinjer. Genom den indragning, som varit aktuell i Härjedalen, framför allt av Sveg—Hedebanan, har de som är bosatta inom detta område blivit hänvisade till bussar, och eftersom det är SJ bussar har de kommit i en viss strykklass. SJ har sagt att anledningen till att studeranderabatt medgives vid järnvägsresor är den att järnvägen har bättre möjligheter att ta hand om extra resenärer under lågsäsong beroende på en viss överkapacitet. För busstrafiken kan generellt sägas att denna motsvarighet saknas. Bussarna kan på ett helt annat sätt anpassa sig till trafikens storlek och har därför ingen stor överkapacitet, varför dessa rabatter som regel inte förekommer vid busstrafik. Trots att jag är litet oroad tror jag att denna fråga skall kunna lösas, och jag hoppas att så blir fallet vid kommande taxeöversyn. Jag har inget yrkande.

Herr talman! Allmänna beredningsutskottet har i sitt utlåtande bland en del andra motioner, som berör reserabatter på bussoch järnvägslinjer, även behandlat motion II: 469, undertecknad av mig själv och herr Trana. Vi har i denna motion tagit upp en fråga, som för Roslagens del och även för övriga delar av landet, som drabbats av järnvägsnedläggelser, är synnerligen aktuell. Det är kanske i och för sig ofrån komligt att en järnvägsnedläggelse många gånger på ett mycket otillfredsställande sätt drabbar den enskilde. Studerande ungdom och folkpensionärer har ju tidigare haft nedsatta resekostnader på tågen men erhåller inte samma förmån vid färd med de bussar som ersätter personbefordran med tåg. Detta medför givetvis stora olägenheter av bl.a. ekonomisk art. Vi har i vår motion anfört ett exempel på de ökade kostnaderna för studerande ungdom. En tur och retur-biljett för tågresa Norrtälje Uppsala kostade tidigare 12 kronor, men sedan bussar satts in som ersättning för tågtrafiken kostar samma resa 20 kronor. Resekostnaderna för den aktuella kategorin resenärer — alltså bl.a. den studerande ungdomen — har ökat med inte mindre än bortåt 70 procent. Detta kan inte anses rimligt, då ju busslinjerna skall ersätta den tidigare tågtrafiken. Låt mig också framhålla att det i samband med överläggningar som förs med bl.a. primärkommunerna vid trafiknedläggelser på järnvägarna ständigt framhålles att det varken i fråga om servicen eller kostnaderna får bli några försämringar som drabbar den enskilde resenären. En nog så stor försämring har emellertid redan skett när det gäller rabattsystemet. För att råda bot på dessa enligt vår mening orimliga förhållanden har vi motionärer begärt att riksdagen i skrivelse till Kungl. Maj:t måtte hemställa att det rabattsystem, som på de nedlagda järnvägslinjerna tillämpats för de i motionen berörda grupperna, överföres att gälla även vid resa med de nu upprättade busslinjerna. Järnvägsstyrelsen har i sitt yttrande över motionerna bl.a. anfört att det sedan våren 1966 pågår en ingående översyn av SJ:s taxesystem för bussoch järnvägsresor och att denna beräknas bli färdig under hösten 1967. Motionen har rönt en positiv behandling av utskottet, och jag är givetvis tacksam för att utskottet i sin skrivning framhåller, att utskottet anser sig kunna förutsätta att särskild uppmärksamhet kommer att ägnas dessa frågor. Därför har jag för dagen inget särskilt yrkande utan uttalar endast förhoppningen att den översyn som SJ nu gör måtte ta hänsyn till de problem rörande reserabatterna som uppstått i samband med järnvägsnedläggelser.

Herr talman! Jag tycker att det är heroiskt att sex talare går upp och talar i ett ärende i vilket för första gången alla partier varit ense om att avstyrka åtta motioner i samma ämne. Jag är mycket tacksam för enigheten i utskottet. Med detta yrkar jag bifall till utskottets utlåtande. Härmed anhåller jag om ledighet från riksdagsarbetet den 13 och 14 april för deltagande i sammanträde i Paris med Europarådets ekonomiska kommitté.

Herr talman! Herr Hamrin i Kalmar har frågat statsministern om han anser det riktigt att landstingen tvingas utse ledamöter i eventuellt omorganiserade lantbruksnämnder innan riksdagen tagit ställning till regeringens förslag. Frågan har överlämnats till mig för besvarande. Jag vill erinra om att 1965 års riksdag fattade principbeslut rörande omorganisation av lantbruksnämnderna. Härvid har riksdagen bl.a. tagit ställning till antalet ledamöter i de nya lantbruksnämnderna och till sättet att utse dessa. Någon anledning att vänta med utseendet av ledamöterna till dess riksdagen tagit ställning till de nu framlagda detaljförslagen rörande omorganisationen finns sålunda inte.
Herr talman! Jag riktade min fråga till statsministern närmast därför att det enligt min mening var en planeringsfråga. Det var också en fråga om god ton och gott sätt mellan å ena sidan regeringen och riksdagen och å andra sidan myndigheterna och de kommunala instanserna. Jag skall därför nu först uppehålla mig litet vid den senare frågan beroende på det svar jag här fått av jordbruksministern. Det är alldeles riktigt att riksdagen 1965 tog ställning till frågan om antalet ledamöter i lantbruksnämnderna och det sätt på vilket de skulle utses. Samtidigt fanns det emellertid i propositionen ett uttalande att regeringen i fortsättningen skulle närmare utreda organisationsfrågorna för lantbruksnämnderna här i landet. Det förelåg inget riksdagsbeslut om när denna omorganisation av lantbruksnämnderna skulle träda i kraft. Det är väsentligen den senare frågan som här är av intresse att diskutera. Från vårt håll har vi väckt en motion om att skjuta på tidpunkten för omorganisationen till 1 januari 1968. Kanske borde man också fundera litet över om det inte vore lämpligt att dröja ännu en liten tid ytterligare, ty enligt min mening fungerar ändå både hushållningssällskapen och lantbruksnämnderna för närvarande så att det inte är någon överhängande brådska med att göra en sådan omorganisation. Om jag skall vara litet elak här, kan jag säga att det ibland verkar som om man i regeringen resonerade så: efter oss syndafloden. Det vill synas som om man så snabbt som möjligt vill lägga fram så många förslag som möjligt, därför att man inte vet vad som kommer i framtiden. Om jag sedan övergår till de praktiska frågorna, så är de litet allvarligare. Landstingen tvingas nu att relativt raskt utse ledamöter — ja, så raskt att landstingen inte hinner sammanträda utan får överlämna frågorna till förvaltningsutskotten. Om man ser politiskt på denna sak, herr jordbruksminister — och den sidan av saken kanske man inte skall helt bortse från — så blir besluten av förvaltningsutskotten annorlunda än om landstingen själva hade fattat dem. Detta hänger ihop med att vi har haft ett val till landstingen som inte har slagit igenom i förvaltningsutskotten. Nu kan man mycket väl säga att dessa val kan företas fram till dess att landstingen sammanträder, och då får man ta det under förnyat övervägande. Jag tycker att hela denna sak är litet bekymmersam, eftersom det här är fråga om ett gott samarbete i fortsättningen mellan landstingen och jordbruksdepartementet.
Herr talman! Jag är överraskad över herr Hamrins i Kalmar uttalande att det enligt hans mening här gällde en fråga om god ton mellan regering och riksdag gentemot landstingen. Och även med hänsyn till det goda samarbetet o.s.v. ville herr Hamrin utfärda en varning och förorda större försiktighet i framtiden. Riksdagen fattade ju beslut i saken år 1965. Det är riktigt att tidpunkten inte definitivt spikades av riksdagen, men det fanns en klar antydan om vid vilken tid man räknade med att omorganisationen skulle genomföras. Det hela kom alltså inte som någon överraskning. Då vi hade beslutet att falla tillbaka på gjorde vi redan i höstas — genom en skrivelse från expeditionschefen i jordbruksdepartementet — landstingen uppmärksamma på denna möjlighet att utse representanter i lantbruksnämnderna. Det kan väl hända att man i något fall flyttat över saken på förvaltningsutskotten. Men, herr Hamrin i Kalmar, är det sämre demokrati? Kommer det att bli en sämre handläggning av ifrågavarande ärenden än förut? Är herr Hamrin medveten om hur valen har tillgått när det gäller hushållningssällskapens val av ledamöter i lantbruksnämnderna? Har det alltid varit en representativ församling som utsett dessa ledamöter? Nej, jag kan inte se att det blivit någon försämring på denna punkt, och därför tycker jag att herr Hamrins fråga var fullständigt onödig.
Herr talman! Det är klart att det kan råda delade meningar huruvida min fråga var meningsfull eller inte. Jag vill påpeka ytterligare ett par saker som jag inte hann ta upp i mitt första anförande. Självfallet bör en sådan ordning eftersträvas, att riksdagen tar ställning inte bara i princip utan även då det gäller omorganisationen i dess helhet, innan det begärs att ledamöterna skall utses. Och låt mig ställa en följdfråga: Hur bär man sig åt i Älvsborgs län vid utseende av ledamöter? Därvidlag fordras det nämligen ett beslut av riksdagen att de båda lantbruksnämnderna skall sammanslås. Och beträffande tidpunkten, herr statsråd, är det faktiskt så, att departementschefen i den proposition, som låg till grund för principbeslutet av 1965 sationen beräknas kunna genomföras tidigast den 1 juli 1967. Det innebär att omorganisationen inte var spikad genom 1965 års beslut, och jag tycker fortfarande det är onödigt att genomföra den så snabbt, att landstingen inte hinner med. Statsrådet talar om demokrati eller icke demokrati, då man väger fördelar och nackdelar mellan förvaltningsutskott och landsting. Det är dock så att landstinget skall utse ledamöterna. Det är en nödfallsåtgärd att överlåta saken till förvaltningsutskottet.

Herr talman! Herr Nordstrandh har frågat om jag vill upplysa kammaren om när Kungl. Maj:t har för avsikt att förelägga riksdagen den vid början av innevarande vårriksdag aviserade propositionen angående vissa frågor rörande gymnasial yrkesutbildning. Jag vill först erinra om att de förslag som yrkesutbildningsberedningen framlagt inom vuxenutbildningens område behandlats i propositionen till årets riksdag angående vissa åtgärder inom vuxenutbildningens område. Vad beträffar övriga delar av de förslag som yrkesutbildningsberedningen hittills lagt fram räknar jag med att propositionen kommer att framläggas då YB redovisat även sina detaljförslag, främst i vad gäller läroplanerna för yrkesutbildningen, och dessa förslag remissbehandlats.
Herr talman! Jag ber att få tacka ecklesiastikministern för svaret. Tyvärr var det inte särskilt upplysande i fråga om tidpunkten för framläggandet av den väntade yrkesutbildningspropositionen — panta rei, allt flyter, tycks det. Orsakerna till att jag framställde frågan var tre, och jag vill kortfattat ange dessa, då det har viss relevans i sammanhanget. Den första orsaken var att propositionen om yrkesutbildningen, som fanns med i meddelandet från statsrådsberedningen vid riksdagens början och aviserats till den 10 mars, försvann från förteckningen av den 22 mars över återstående propositioner, avsedda att före läggas riksdagen under vårsessionen. Efter vad jag kunnat se har ingen förklaring givits någonstans. För det andra är en orsak — och den är betydligt viktigare — att SöÖ:s chef i ett föredrag i Gävle enligt pressuppgifter uttalat att den nya gymnasieskolan inte blir verklighet förrän tidigast 1970 och att propositionen om den nya yrkesutbildningen icke framläggs förrän nästa år. Har denna tidsuppgift någon som helst relevans i sammanhanget? För det tredje var en orsak att herr Löwbeer vidare sade att man kunde och borde handla efter yrkesutbildningsberedningens betänkande redan nu; nya läroplaner kunde fastställas, och skolor kunde projekteras efter yrkesutbildningsberedningens planer. När man sedan får medel att uppföra dessa skolor är en annan fråga, tillade han försiktigtvis. Men även projektering kostar pengar, och man kan väl inte börja projektera på så lösa boliner. Då står man där med en projektering som inte blir till någon nytta. Det var alltså i det läget som jag ville ha ett auktoritativt besked av ecklesiastikministern, och det har jag nu fått. Men det hjälper inte i någon större utsträckning kommuner och landsting som har fruktansvärda bekymmer därför att det dröjer med beskedet om den nya yrkesskolan — det kan vi väl vara överens om, herr ecklesiastikminister. Skall de planera som herr Löwbeer har sagt? Hur skall de bära sig åt? Tänker ecklesiastikministern precis som generaldirektören i SÖ? Jag tror att det är många som skulle vilja höra hur pass kongruenta våra två ledande skolpolitikers åsikter är i denna fråga.
Herr talman! Jag kan komplettera mitt svar på några punkter. Anledningarna till att det inte blev någon särskild proposition om yrkesutbildningen är flerfaldiga. För det första visade det sig, som jag också sagt i mitt svar, att den del av yrkesutbildningsberedningens förslag som gäller vuxenundervisningen med fördel kunde tas in i den särskilda vuxenutbildningspropositionen. För det andra visade det sig — och det tror jag att herr Nordstrandh ger mig rätt i — att det hade blivit en ganska luftig principproposition, om vi hade framlagt en särskild sådan till vårriksdagen utan att ha YB:s detaljförslag till läroplanerna. Det är ändå innehållet i skolans arbete som i deita avseende måste vara det förnämsta. För det tredje är det säkerligen en fördel om vi kan vänta på skolöverstyrelsens förslag till en omorganisation av högstadiet. Som alla vet kommer denna omorganisation att gå ut på att man skjuter ihop »dragspelet» något i högstadiets nionde årskurs. Jag tror att det vore alldeles orimligt för vilken ecklesiastikminister som helst att lägga fram en yrkesutbildningsproposition utan att veta, herr Nordstrandh, hur grunden för den förberedande yrkesutbildningen på högstadiet skall se ut. För det fjärde har ingen — tyvärr inte jag heller — ännu lyckats få ett fast grepp på hur vi skall kunna klara huvudmannaskapet för det nya gymnasiet. Jag vill gärna göra den deklarationen offentligt, att jag fortfarande anser att det är en primärkommunal uppgift. Men det finns, herr talman, också många starka skäl för den andra linjen, nämligen landstingen. Men då kan inte landstingen bara ta yrkesskolan, då måste de ha hela den gymnasiala skolan. Det finns inte någon som helst utredning om vad det kan komma att kosta ekonomiskt — det är kanske fråga om miljarder, Starka krafter här i riksdagen har begärt en särskild utredning om den saken. Detta är, tycker jag, ett ganska utförligt svar på frågan varför det inte framlagts någon proposition nu, Sedan får generaldirektören i skolöverstyrelsen säkerligen agera alldeles fritt. Vad han har menat är att kommunerna kan planera och bygga mycket långt på basis av det riksdagsbeslut som redan föreligger, ett integrerat gymnasium.
Herr talman! Nu ber jag att få tacka ecklesiastikministern särskilt hjärtligt för svaret, som denna gång verkligen blev uttömmande. I stort sett delar jag ecklesiastikministerns uppfattning att vi här får ta det försiktigt. Min fråga skulle inte fattas så att jag på något sätt ville skapa någon direkt opinion. Det är emellertid litet farligt att inte få ett ordeniligt svar, när en annan stor skolplanerare är ute och säger en del saker, som han kanske redan har ångrat. Jag hoppas att kommuner och landsting nu på grundval av det senare, utförliga svaret bättre kan tänka sig vad de skall göra i väntan på den slutliga propositionen, som alltså, efter vad jag förstår, lär dröja åtskilliga år.
Herr talman! Herr Persson i Heden har frågat om jag vill redogöra för hur utbyggnaden av tandläkarutbildningen fortskridit samt för hur regeringen bedömer frågan om när tillgång och efterfrågan på tandläkare kan tänkas uppväga varandra. Jag vill först erinra om att den av statsmakterna år 1964 beslutade tandläkarutbildningen vid Göteborgs universitet kommit i gång vid början av innevarande vårtermin. Därigenom ökar intagningskapaciteten vid de odontologiska fakulteterna med 100 platser till sammanlagt 360 per år. Vidare pågår undersökningar inom en kommitté, tillsatt av universitetskanslersämbetet i juni 1966, om förutsättningarna att tillfälligt öka intagningskapaciteten av tandläkarstuderande i Stockholm i samband med att en nybyggnad uppförs för den odontologiska fakulteten. Frågan när tillgång och efterfrågan på tandläkare kan tänkas uppväga varandra synes mig utomordentligt svår att nu besvara. Efterfrågan på tandvård — och därmed behovet av tandläkare — hänger nämligen samman med en rad olika faktorer, bl.a. effekten av förebyggande åtgärder, takten i standardutvecklingen och frågan om genomförande av förslaget om allmän tandvårdsförsäkring, Vad gäller tillgången på tandläkare vill jag påminna om de åtgärder som vidtagits för att dels utbilda svenska studerande vid utländska odontologiska «läroanstalter, dels rekrytera färdigutbildade utländska tandläkare till den svenska folktandvården. De sakkunniga som i slutet av förra året tillkallades av chefen för socialdepartementet med uppgift att utreda frågan om folktandvårdens ställning och organisation fick i uppdrag att överväga bl.a. i vad mån man kan ytterligare stimulera utländska tandläkare att söka sig till och stanna kvar inom folktandvården. Slutligen vill jag nämna att skolöverstyrelsen i juni 1966 fick i uppdrag att snarast sätta i gång försöksutbildning av tandhygienister, vilkas verksamhet beräknas kunna avlasta tandläkarkåren vissa arbetsuppgifter.

Herr talman! Jag vill tacka ecklesiastikministern för svaret på min enkla fråga. Det behöver inte ordas så värst mycket om den stora brist på tandläkare som råder ute i bygderna. I varje kommun är det alltid ett återkommande problem att kunna tillsätta tandläkartjänster på folktandvårdsklinikerna. Eftersläpningen förorsakar försenad skoltandvård, vilket kan få en allvarlig följdverkan för de barn och ungdomar som inte i tid får sin tandvård ordnad. än värre är det för den äldre befolkning som söker sig till folktandvårdsklinikerna och får vänta i åratal på att komma in för behandling. Den 30 juni 1966 tjänstgjorde enligt statistiken 1981 tandläkare inom folktandvården. Många av dessa tjänster uppehölls av utländska tandläkare. Vid samma tidpunkt var 429 tandläkartjänster vakanta. Jag tror att antalet vakanser sedan dess har ökat. Statsrådet svar vill jag betrakta som positivt, även om eftersläpningen ännu flera år kommer att kvarstå och något direkt svar inte kunnat ges — det kanske man inte heller kan begära — beträffande när balans egentligen kan uppnås mellan tillgång och efterfrågan. Det råder ändå en förhoppning om att detta inom överskådlig tid skall kunna bli fallet. Jag vill, herr talman, till sist också framhålla att inte bara ett större antal tandläkare utan kanske också ökad specialutbildning inom tandvården vore önskvärd. Tandläkarens uppgift är också att vara diagnostiker för att kunna överblicka sjukdomssymtom och inte bara klara det rent tekniska förfarandet i tandvården. Tandvården utgör, såvitt jag förstår, en viktig del av den förebyggande hälsovården. Utbildningen av s.k. tandhygienister är att hälsa med tillfredsställelse. Dessa kanske kan bidraga till att bristen på tandläkare elimineras i raskare takt än som annars skulle bli fallet. Jag hoppas därför att denna försöksutbildning snarast kommer i gång. Med detta ber jag att få tacka statsrådet för svaret.

Herr talman! Herr Tobé har frågat om jag har för avsikt att vidta åtgärder för att bemästra det förhållandet att föreläggande enligt naturvårdslagen att ta bort vanprydande skylt kan kringgås genom att skylten byter ägare i samma takt som myndigheterna utfärdar förelägganden. Huvudreglen i fråga om skyltar i naturen är enligt naturvårdslagen att reklamskylt inte får sättas upp utomhus utan länsstyrelsens tillstånd. Straffet för överträdelse av detta förbud är böter eller i grova fall fängelse. När det gäller skyltar som satts upp innan naturvårdslagen trädde i kraft och som fortfarande finns kvar är myndigheternas möjligheter att ingripa begränsade. Är en sådan skylt uppenbart vanprydande i landskapsbilden, kan länsstyrelsen emellertid meddela föreläggande om att skylten skall tas bort. Sådant föreläggande kan förenas med vite. Ger föreläggandet inte resultat, kan länsstyrelsen anmoda utmätningsmannen att låta ta bort skylten. Föreläggande att avlägsna skylt bör riktas mot den som är att betrakta som den ansvarige. Enligt utlåtande av lagrådet torde man emellertid därvid i regel i vart fall sekundärt kunna vända sig mot markinnehavaren med föreläggande. Den av lagrådet anvisade möjligheten att rikta föreläggande även mot markinnehavaren anser jag vara en utväg som i första hand bör prövas i sådana fall som herr Tobé torde avse.
Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet och chefen för jordbruksdepartementet för svaret. För att inte få omdömet att frågan var onödig vill jag som hastigast redogöra för den karusell som förekommit i ett ärende i Uppsala län, och det finns motsvarigheter i ytterligare ett par län. Den 14 augusti 1964, under den gamla lagens giltighetstid, bestämde länsstyrelsen i Uppsala län att en skylt skulle avlägsnas. Den 9 november fastställdes beslutet av Kungl. Maj:t i regeringsrätten. Omedelbart efteråt meddelade skyltägaren att det nu var en helt annan ägare till skylten. Saken togs upp igen. Den 4 juli 1966 begärdes omprövning av den nye markägaren; nytt föreläggande från länsstyrelsen i juli förra året; besvär mot det; regeringsrätten fastställde slutligen i februari i år att skylten skulle tagas bort före den 1 april. Nu har skyltägaren meddelat att han ingen skylt har — den gjorde han sig av med redan i september förra året. Han har dock gått i svaromål i ärendet under den tid han inte ägde skylten; det framgår av akten. Det som statsrådet hänvisar till känner jag också till och även länsstyrelserna har vetskap därom. Utredningen gick på den gamla lydelsen att man skulle kunna förelägga anordningens ägare eller, om denne ej var känd, markägaren. Lagrådet sade att man borde vända sig mot anordningens ägare och därvid »torde man i regel, i varje fall sekundärt, kunna vända sig mot markinnehavaren». Nu anser länsstyrelserna sig tydligen inte kunna göra detta. Det framgår av ett brev till jordbruksdepartementet från länsstyrelsen i Östergötlands län. Den handlingskraftige landshövdingen där har sagt att han inte kan vidtaga några åtgärder. Jag vill därför ställa ytterligare en fråga: anser statsrådet att länsstyrelsen enligt nuvarande lagstiftning kan vända sig till markens innehavare även om ägaren av skylten är känd? Jag tvekar därom och jurister har sagt mig att frågan är mycket tveksam. Vad säger justitiedepartementet? Exekutionsmyndigheten anser sig tydligen inte kunna ingripa mot markägaren. Det finns även andra problem. Om man vill ta bort skylten genom handräckningsförfarande, så kostar det pengar. Vem skall betala det? Har länsstyrelsen några anslag för att vidta sådana åtgärder? Det rör sig om mycket stora skyltanordningar som det kostar tusentals kronor att ta bort. Det har också sagts mig, att om man ändrar handräckningsförfarandet i sådana här fall, så får det inverkan på all annan lagstiftning som har med sådana frågor att göra. Det är därför ett mycket svårt problem. Jag utgår ifrån att jordbruksministern vidarebefordrar vad jag nu sagt till justitiedepartementet. Jag tror nämligen inte att frågan är löst med lagrådets uttalande.
Herr talman! Det är kanske möjligt att göra så som herr Tobé säger. Men i första hand tycker jag vi skall pröva om vi inte kan gå den föreslagna vägen. Jag tycker att lagrådets uttalande i detta sammanhang bör tillmätas så stor betydelse att vi gör det försöket.

Herr talman! Herr Hedin har frågat mig om jag vill lämna en redogörelse för de omständigheter som kan föranleda att ansökan om restitution enligt 4 § förordningen den 6 juni 1952 med bestämmelser om begränsning av skatt 1 vissa fall beviljas även om ansökan kommit vederbörande myndighet till handa efter utgången av kalenderåret näst efter taxeringsåret. Om skattedomstol ändrar den skattskyldiges taxering så att förutsättning för tillämpning av 80-procentregeln inträder har den skattskyldige rätt att inom ett år efter det att utslaget vunnit laga kraft göra framställning om att få regeln tillämpad. Detta är innehållet i den av frågeställaren åberopade bestämmelsen.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

Taxeringsmyndigheterna har också möjlighet att gå tillbaka fem år i tiden gentemot de skattskyldiga. Ett särskilt skäl tycker jag är att det inte någonstans i anvisningarna för de skattskyldiga finns upplyst om denna 80-procentregel. Riksskattenämnden hade tidigare i en broschyr, »Våra skatter, en vägledning» givit upplysning om regeln. När centrala folkbokföringsoch uppbördsnämnden kom till 1964 övertog nämnden den broschyren som nu har ett annat namn. Men där står ingenting om detta. Och motivet för att upplysningen togs bort var att man sade att det förekom så få fall — men det är ju ett cyniskt motiv. Det står heller ingenting i deklarationsupplysningarna, som alla skattskyldiga får gratis, och det står ingenting i länskungörelserna. Det är väl ändå orimligt att begära att den enskilde skall känna till förordningen den 6 juni 1952 med begränsning av skatt i vissa fall. Jag vill ställa en direkt fråga till finansministern: Kan man inte säga att bakom just de förhållanden som jag påtalat finns sådana skäl som borde göra det möjligt för skattemyndigheterna att ta upp frågan inte bara för de två närmaste åren utan också för tidigare år?

Herr talman! Finansministern sade att det måste gälla något speciellt fall. Ja, jag har utgått från ett speciellt fall där vederbörande upptäckte att det fanns en 80-procentregel enligt vilken han betalat för mycket skatt under åren 1964, 1965 och 1966. Han visste alltså tidigare inte vad som gällde men tog nu reda på saken och fick besked om att han kunde klaga. Han gjorde det och fick rättelse för 1965 och 1966 men inte för 1964. Det är en person som inte har särskilt höga inkomster — mellan 20 000 och 30 000 kronor — men som naturligtvis i stället har en rätt stor förmögenhet, vilken kanske är bunden i fastigheter som lämnar liten avkastning. — Detta är, tycker jag, ett ganska upprörande fall. Personen i fråga har betalat ungefär 2500 kronor för mycket i skatt 1964 och kan inte få tillbaka beloppet. Det liknar enligt min mening verkligen konfiskation.

Herr talman! Jag kan hålla med frågeställaren om att även om frågan endast berör ett fåtal, så kan den sägas vara en rättsfråga, där bestämmelserna bör vara klarare och mera fixerade. Nu är detta ålderdomliga formuleringar. Jag kan tala om, att vi inom finansdepartementet lagt ned avsevärd tankemöda på frågan huruvida vi skulle kunna komma fram till en ordning, där ex officio-regeln skulle gälla även för dessa 80-procentbeskattade. Tyvärr visade det sig att detta var omöjligt, bl.a. med hänsyn till att inkomsten kan härröra från flera olika verksamheter i olika kommuner. Kontrollförfarandet skulle under sådana omständigheter, fann vi, bli för långt gående. Det är emellertid möjligt att vid databehandling genomföra kontrollen så att man kan tillmötesgå detta gamla önskemål om att få beskattningen ex officio utan speciell framställning. Vi kommer på nytt att undersöka frågan den dag då maskintekniken är tillräckligt utvecklad.
Herr talman! Jag är tacksam för finansministerns senaste uttalande, ty det kan i viss mån rätta till förhållandena för framtiden. Men kvar står åtminstone det speciella fall som jag talat om. Därvidlag finner jag dock finansministerns tidigare formuleringar värdefulla — de skapar måhända förutsättningar för vederbörande att återkomma till myndigheterna och få sin sak gynnsammare bedömd.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

Finansministern känner väl till vilken opposition det mötte när man inrangerade byggandet av kristna och ideella samlingslokaler i förslaget. Dessa finansieras som bekant till allra största delen av frivilligt insamlade och — observera herr finansminister — redan beskattade medel. Att socialdemokraterna mot en nära hundraprocentigt enig borgerlig opposition på det sättet ekonomiskt belastar den stora grupp människor i detta land som bedriver kristen och ideell verksamhet är minst sagt häpnadsväckande. Den kategori medborgare det här gäller består till huvudsaklig del av vanliga, enkla människor — arbetare och småsparare. Det är som bekant inte storfinansen som stöder frikyrkligheten och småkyrkostiftelserna i svenska kyrkan. Dessa människor, som vill offra sina hårt beskattade inkomster och besparingar till att bygga lokaler, vilka används till en verksamhet som i allra högsta grad kan betecknas som samhällsnyttig, borde få göra det utan statens negativa inblandning. Den som vill företa en utlandsresa för sina sparmedel har den självklara rätten att göra detta. De som i stället föredrar att använda pengarna till att bygga en samlingslokal för kristen verksamhet bör ha samma rätt utan att tvingas att betala straffskatt på 25 procent av byggnadskostnaderna. Men inom finansdepartementet har man tydligen inte någon större känsla för den uppbyggande och fostrande verksamhet som dessa människor bedriver. Man har visserligen från socialdemokratiskt håll deklarerat även i motioner — att om ett kyrkbygge framtvingas av samhällets egna åtgärder skall man få dispens att bygga utan att behöva betala investeringsavgift. Ja, fattas bara annat! Det är inte något utslag av generositet, det är bara ett självklart rättvisekrav som tillmötesgås. Bland de generella undantagen borde sådana byggen som finansieras med frivilligt insamlade och redan beskattade medel ha sin givna plats. Jag tycker att finansministern tar litet för lätt på frågan när han hänvisar till att byggena tar i anspråk kapital och arbetskraft på exakt samma sätt som lånefinansierade byggen. Här rör det sig om 0,3 procent för den svenska kyrkan och 0,2 procent för frikyrkan, alltså totalt en halv procent av all byggenskap. Det är onödigt att dra in en sådan summa i ett stort statsfinansiellt resonemang. Nej, frågan gäller varken mer eller mindre än en stor folkgrupps självklara rätt att utan straffbeskattning själv bestämma om man vill offra sina hårt beskattade inkomster för viss verksamhet.
Herr talman! Det var en fruktansvärd massa överdrifter i det inlägg som vi nu avlyssnat. Denna fråga har varken med storfinansen eller kristendomen att göra. Vi har helt enkelt gått ut ifrån dagens konjunkturläge. Riksdagen har varit överens om — visserligen med invändningar från vissa håll — att vissa byggen, som icke har samma angelägenhetsgrad som andra byggen, skall komma i efterhand ett tag framöver. Hur pengarna kommit till är av helt underordnad betydelse i detta avseende. Skulle den saken vara utslagsgivande för dispensgivningen, då vet jag inte vilka bedömningsgrunder man skulle tillämpa. Det avgörande är karaktären av bygget, objektet, och i det avseendet har vi ställt in de kyrkliga byggena och vissa världsliga byggen bland de sekundära investeringarna. Så långt ger väl ändå interpellanten mig rätt, om jag säger att det inte är någon diskriminering mot de frireligiösa riktningarna jämfört med de statskyrkotroende, ty även dessa kyrkor skall underkastas investeringsavgift.
Herr talman! Jag vet inte vilken överdrift jag gjorde mig skyldig till. Det faktiska förhållandet är ju att det har gått till så här. För övrigt tog jag med svenska kyrkan i sammanhanget, så jag har inte kluvit kristenheten på det planet. Faktum är emellertid att de som haft för avsikt att bygga har två alternativ att välja mellan: antingen att bygga med en fördyring på 25 procent eller att vänta ett par år. Socialdemokraterna kommer ju att sitta i regeringsställning dessa två år, så det blir nog en 25-procentig fördyring under alla förhållanden.

Vad var detta löfte värt? Är inte en 25-procentig straffskatt på nämnda samlingslokaler konsekvenser — och mycket obehagliga sådana — för just den kategori medborgare som fick den socialdemokratiska valbroschyren i höstas?

Herr talman! Först ber jag att få tacka finansministern för svaret, som enligt min uppfattning var väl cyniskt, då det här gäller en särskild kategori av folkpensionärer. Anledningen till att jag ställde frågan kan jag relatera; den är ett konkret fall. En pensionär hade år 1965 388 kronor i kvarskatt och år 1966 600 kronor. Enligt den talong jag har här får denne pensionär 679 kronor i pension. Man drar 27 kronor i preliminärskatt och 150 kronor i kvarskatt för år 1966. Att pensionären inte har möjlighet att nu betala också 1965 års kvarskatt torde alla förstå. Trots detta får pensionären ett brev från kronofogdemyndigheten, vari man i bryska ordalag meddelar att utmätningsförrättning kommer att ske en viss dag kl. 14—16 och att man, om inte bostaden hålles tillgänglig, tar sig in med hjälp av låssmed. Jag angriper inte i och för sig kronofogdemyndigheten; den måste sköta sitt arbete och använda de blanketter som finns. Jag ifrågasätter däremot om det inte är onödigt att utsätta människor för en sådan psykisk press, som verkligen kan få allvarliga följder. Vi har väl i alla fall tillräckligt många psykiskt skadade här i landet. Mot bakgrunden av vad vi har beslutat i riksdagen i år — vi har talat om att pensionärer skulle få extraavdragen höjda, så att de som bara har sin pension att leva på inte skulle få någon skatt — vill jag fråga finansministern, om han ändå inte finner det påkallat att man ser över gällande bestämmelser, så att sådana tråkiga händelser inte behöver upprepas. Jag anser inte heller att man skall ha olika sätt att indriva skatt för olika kategorier av människor i vårt land. Felet ligger emellertid däri att denne pensionär över huvud taget inte skulle ha haft någon skatt, om taxeringsmyndigheterna hade handlat riktigt. Jag överlåter helt och hållet och med fullt förtroende åt finansministern att avgöra i vilket led bestämmelserna bör ändras, ty något galet är det. För övrigt vill jag fråga: Anser inte finansministern att det formulär som kronofogdemyndigheterna tvingas använda är väl bryskt avfattat? Vore det inte bättre att hota med låssmed för att ta sig in hos sådana kategorier människor som har betydligt större möjligheter att betala skatt än de pensionärer som vi här talar om?

Herr talman! Jag tackar för det kompletterande svar som jag har fått av finansministern och hoppas att jag får tolka det så, att det kommer att göras en sådan översyn av bestämmelserna att det inte kommer att bli nödvändigt att driva in kvarskatt hos pensionärer som bara har sin pension. Om reglerna tidigare har varit felaktiga bör de rättas till. Det gäller här — vilket väl också framgick av vad jag tidigare sade — endast pensionärer som bara har sin folkpension att lita till för att kunna existera. Jag tolkar alltså finansministerns senaste anförande så, att sådana tråkiga händelser som jag har relaterat inte behöver upprepas.

Herr talman! Finansministerns klart fromulerade svar föranleder mig att göra kommentaren att finansministern ibland som omväxling kan vara ganska anspråkslös, och det är ju i och för sig glädjande. Denna fråga hänger intimt samman med den förra frågan. Jag håller med finansministern om att man inte kan angripa problemet på det stadium dit fru Ryding förlade det. Kronofogdemyndigheten vet inte när den skickar ut anmaningen hur vederbörande har det ställt. Felet är alltså att de människor som inte kan betala skatt över huvud taget blir taxerade, och därför måste problemet angripas redan vid taxeringen. Jag tycker faktiskt att det till stor del är reglernas fel att så många pensionä rer blir taxerade, som inte skulle bli det. Man kan väl förstå att taxeringsmyndigheterna kan begå fel. Men för nästan exakt ett år sedan — det var den 14 april 1966 — läste jag upp för finansminstern från denna talarstol en mening ur de anvisningar som taxeringsnämnderna erhållit från riksskattenämnden och som gäller extra avdrag för väsentligen nedsatt skatteförmåga för folkpensionärer. Den sista meningen i de anvisningarna lyder så: »Bestämmelserna om avdrag för nedsatt skatteförmåga bör iakttagas utan att särskilt yrkande därom framställes i vederbörandes självdeklaration.» Det felaktiga är att det står »bör iakttagas». Självfallet skall det stå »skall iakttagas». Taxeringsmyndigheterna skall ju tillse att avdrag medgives. Formuleringen medför att vederbörande i taxeringsnämnderna — särskilt om de är nybörjare i arbetet -— föranledes tro att detta inte är alldeles nödvändigt; står det »bör» i anvisningarna, så kan man göra vilket som helst. Och detta föranleder givetvis att många människor, precis som fru Ryding sade, blir taxerade fastän de inte borde bli det. Det innebär mycket arbete för myndigheterna att skicka ut en mängd bryskt formulerade anmaningar — alltför bryskt tycker jag nog — och mottagarna blir oroliga; särskilt gamla människor har en nästan odemokratisk respekt för myndigheterna. Detta skulle inte behöva ske. Myndigheterna borde i anvisningarna kunna ange vad de menar. Och de menar ju att bestämmelserna »skall» iakttagas. Jag tycker inte att finansministern bör ordna upp denna sak, utan han skall göra det, så att det i anvisningarna kommer att stå vad som skall stå där. Jag vet att finansminstern har kunnat ordna besvärligare saker än denna, och därför hoppas jag att det i nästa edition av anvisningarna skall på den här punkten återfinnas ordet »skall» i stället för »bör».

Herr talman! Jag tror inte heller att man gör om människorna, herr finansminister, men varför skall man vara så vänlig mot taxeringsnämnderna, som får detta cirkulär? Det är mycket bättre att vara vänlig mot folkpensionärerna. Och det är man, om man använder ordet »skall», och som finansministern säger är det ju det man menar,
Herr talman! Herr Persson i Heden har frågat mig, om jag uppmärksam Södertälje mat att primärkommunerna inbördes konkurrerar om tandläkare genom att erbjuda dem subventionerade bostäder. För att kunna rekrytera tandläkare inom folktandvården bl.a. i glesbygdsområdena måste bostadsfrågan lösas. Det förekommer därvid att primärkommunerna subventionerar hyran. Folktandvårdens huvudmän — landstingen — är inte okunniga om dessa förhållanden. En särskild arbetsgrupp med representanter för medicinalstyrelsen samt landstingsoch stadsförbunden kommer inom kort att lägga fram förslag till olika rekryteringsbefrämjande åtgärder inom folktandvården. I direktiven till den av mig tillsatta utredningen om folktandvårdens ställning och organisation har särskilt understrukits angelägenheten av att tandvårdsmöjligheterna i glesbygderna säkerställs. Det är min förhoppning att de förslag som angivna utredningar kan komma att avge samt den ökade tillgången på tandläkare som blir en följd av den fortgående utbyggnaden av tandläkarutbildningen skall leda till att den påtalade konkurrensen mellan primärkommunerna upphör.
Herr talman! Jag vill tacka socialministern för det svar han lämnat på min enkla fråga. Den är egentligen en följdfråga till den fråga om tandläkarutbildningen som jag riktat till ecklesiastikministern. Tandläkarbristen har nämligen, som socialministern också framhållit i sitt svar, föranlett många kommuner att erbjuda tjänstesökande bostäder för vilka hyran legat långt under den allmänna hyresnivån. Och i vissa fall har bostad erbjudits utan något som helst vederlag. Kommunerna har tävlat med varandra om att erbjuda så fina och billiga bostäder som möjligt. Detta kan enligt mitt sätt att se inte vara en sund och riktig princip. Men här liksom på alla andra områden är det väl tillgången och efterfrågan som blivit avgörande. Jag är tacksam för att socialministern tillsatt en särskild arbetsgrupp med uppgift att utreda frågan om folktandvårdens ställning och organisation — och detta även i landsdelar som vi kallar för glesbygder. Jag hoppas bara att det inte blir en sådan långtidsutredning, analog med <författningsutredningen, utan att resultatet av utredningen inom en nära framtid redovisas, så att frågan kan lösas så snart som möjligt. Jag tackar än en gång för det positiva svaret.

Herr talman! Herr Wennerfors har frågat om jag är beredd att vidta omedelbara åtgärder för att nedbringa olycksriskerna i Brandalsundskurvan på E 4 söder om Södertälje. Trafikförhållandena på väg E 4 mellan Södermanlands läns gräns och Södertälje stads gräns, där Brandalsundskurvan är belägen, har fortlöpande varit föremål för vägmyndigheternas särskilda uppmärksamhet.

Den nuvarande vägen kommer då att bli lokalväg med förhållandevis liten trafik. Med hänsyn till den senaste svåra olyckan undersöks möjligheterna att snarast bredda vägen i kurvan. Vägförvaltningen har påbörjat den projektering som fordras. Närliggande fornlämningar kräver att visst samråd sker med de antikvariska myndigheterna för att den mark som behövs för breddningen skall kunna disponeras. Berörda myndigheter är också beredda att vidta de ytterligare åtgärder vartill polisutredningen om den senaste olyckan kan ge anledning.
Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Palme för svaret. Det är naturligt att människorna efter den svåra olyckan i Brandalsundskurvan söder om Södertälje reagerar och undrar vilka åtgärder myndigheterna vidtar för att minska olycksriskerna. Detta var ett av skälen till att jag framställde min fråga. Kommunikationsministern har nu fått tillfälle att informera de oroade människorna i denna trakt om vad som skett och vad som sker just nu. Jag är tillfredsställd med att möjligheterna att snarast bredda vägen undersöks, och jag hoppas bara att en sådan breddning kan komma till stånd så snart som möjligt. Jag tror att olycksriskerna skulle minskas ytterligare om breddningen kompletterades med att en vägdelare och vägräcken placerades mitt i vägen. Enligt uppgift har en representant för en trafiksäkerhetskommitté i Järna kommun framfört önskemål om uppsättandet av skyltar med statistik över antalet olyckor under senare år i Brandalsundskurvan. Jag är inte övertygad om lämpligheten av sådana skyltar. Däremot tror jag att det ligger mera i förslaget att hastighetsgränsen skall sänkas till 50 km. Mot detta förslag har anförts att de vårdslösa bilförarna i alla fall kör för fort. Men om gränsen är satt vid 70 km kör de ju något fortare än denna hastighet; är gränsen satt vid 530 km kör de något fortare än detta. Det betyder att man dock skulle nå syftet att minska hastigheten i svåra kurvor av det här slaget. Jag vet inte, hur statsrådet Palmes svar skall tolkas när det gäller hastighetsgränsen, och jag skulle därför direkt vilja fråga honom, om den senare delen av svaret innebär att han är beredd medverka till en sänkning av hastighetsgränsen till 50 km.

Herr talman! Den där utmärkningen med skyltar tror jag kanske inte heller på. I Tyskland hade man efter kriget satt upp kors på vägarna där olyckor hade inträffat. Jag vet inte säkert om det var något effektivt inslag i trafiksäkerhetsarbetet. Vi har i varje fall inte gått på den linjen. På herr Wennerfors” direkta fråga här vill jag svara att det inte är jag som fastställer lokala hastighetsbegränsningar, utan det är länsstyrelsen. Ett eventuellt beslut av länsstyrelsen kan dock överklagas hos Kungl. Maj:t. Det är alltså den vägen ärendet får gå. Om jag läst papperen rätt fastställdes denna hastighetsgräns på 70 km/tim. i Brandalsundskurvan efter en utredning som väginstitutet hade gjort om den lämpliga gränsen. Jag vill inte i dag yttra mig om huruvida hastigheten är för hög eller om man bör gå ned till 50 km. Trafiken är mycket hård på Det görs nu vissa arbeten på detta vägavsnitt; man är bl.a. i färd med att förbättra kantlinjemarkeringarna. Det viktigaste på litet sikt är emellertid att den nya motorvägen kommer att tas i bruk om ett år, och då skall denna kurva vara borta ur den hårda rikstrafiken.
Herr talman! Jag ber att få tacka för det senaste svaret. Jag är medveten om att herr statsrådet inte kan besluta i denna sak, men det hade naturligtvis varit av ett visst värde om statsrådet Palme uttalat åtminstone en försiktig mening därom. Nu får vi väl i detta replikskifte inskränka oss till att jag uttalar som min uppfattning att en sänkning av hastighetsgränsen till 50 km hade kunnat medverka till en minskning av olycksrisken.
Herr talman! Jag vill inte uttala ens en försiktig mening om huruvida hastighetsgränsen bör sänkas. Eftersom jag har rätt många överklagningsärenden av den här typen vill jag först se alla handlingarna i målet. Men det betyder att vi för vår del håller frågan öppen.

Herr talman! Herr Hector har frågat statsrådet Lundkvist, om han anser ett förtydligande i normalförslaget till 1okal ordningsstadga eller promemoria härtill erforderligt i syfte att trygga möjlighet för sökande att erhålla till stånd för penninginsamling på allmän plats även till förmån för internationella solidaritetsaktioner. Då statsrådet Lundkvist på grund av sjukdom är förhindrad att svara på herr Hectors fråga har den överlämnats till mig. Det normalförslag och den promemoria som åsyftas av frågeställaren utarbetades på sin tid inom Svenska stadsförbundet och Svenska landskommunernas förbund och utsändes därifrån i maj 1957 till alla kommuner i landet. Enligt 7 § i normalförslaget får penninginsamling i bössor eller dylikt ej äga rum på allmän plats utan tillstånd av polismyndigheten. Någon kommentar till denna bestämmelse finns inte i den promemoria som bifogats förslaget. Kommentar saknas för övrigt även beträffande åtskilliga andra bestämmelser i förslaget. Enligt min mening är det inte möjligt att i författningseller anvisningsform uttömmande precisera i vilka fall eller under vilka förutsättningar en ansökan om tillstånd bör bifallas eller avslås. Detta bör därför överlämnas åt rättstillämpningen. Jag vill i detta sammanhang erinra om att polismyndighets beslut på grund av lokal ordningsstadga kan överklagas hos länsstyrelsen och att besvär över länsstyrelsens beslut kan anföras hos Kungl. Maj:t. Härigenom kan rättelse ske i det enskilda fallet och även viss ledning erhållas för prövningen av dessa frågor.

Herr talman! Jag tackar herr statsrådet för svaret på min fråga, som var föranledd av följande episod. Polismyndigheten i Uppsala har den 17 mars i år avslagit en ansökan från Uppsala FNL-kommitté om penninginsamling på allmän plats, vilken ansökan ingivits enligt bestämmelserna i allmänna lokala ordningsstadgan. Avslaget hade den motiveringen att enligt till lämpad praxis som absolut förutsättning för penninginsamling gäller att uppburna medel skall gå till välgörande ändamål, vilket enligt polismyndighetens förmenande icke var förhållandet i detta fall. I anledning av detta ställningstagande uppstår följande frågor: Medger bestämmelsen i den allmänna lokala ordningsstadgan någon annan motivering för bifall till eller avslag på ansökan om t.ex. bössinsamling på allmän plats än insamlingsaktionens förenlighet med ordning och säkerhet? Vilken annan praxis i denna ordningsstadga skall i annat fall tillämpas för tillståndsgivandet? Vad innebär i det aktuella fallet polismyndighets praxis att endast tillåta insamlingar för s.k. välgörande ändamål? Hur definierar man välgörande ändamål, och varifrån hämtar man upplysning om denna eventuella karaktär av välgörenhet?

Här ger man sig in på andra bedömningar än att uppfylla bestämmelserna i ordningsstadgan. På grund av antydanden att den aktuella insamlingen eventuellt skulle innebära, i varje fall indirekt, att vapen kunde frigöras till FNL:s försvarskamp har man avslagit ansökan om tillstånd för densamma. Innebär inte detta ett moraliskt och politiskt ställningstagande, som inte har med ordningsstadgan att göra?
Herr talman! Jag kan naturligtvis inte här diskutera ett enskilt fall. Det ankommer på besvärsinstanserna att pröva det enskilda fallet mot bakgrund av ordningsstadgans bestämmelser och vad som kan finnas i förarbetena till denna stadga. Jag kan alltså inte uttala mig om betydelsen av praxis eller icke praxis.

Herr talman! Fru Renström-Ingenäs har frågat, om jag anser att nuvarande lagregler om befattning med och missbruk av narkotika och läkemedel är tillräckliga som grundval för samhällets strävan att komma till rätta med det ökande narkotikaoch läkemedelsmissbruket. Medicinalstyrelsens narkomanvårdskommitté har nyligen avgett sitt första betänkande, kallat Kartläggning och vård. I detta betänkande uttalar kommittén att de lagbestämmelser som nu finns om beredande av vård är tillräckliga. BL a. hänvisas till lagen om beredande av sluten psykiatrisk vård i vissa fall och till barnavårdslagen. Efter den remissbehandling av betänkandet som nu pågår blir det tillfälle att ta ställning i denna fråga. De andra frågor som fru Renström Ingenäs berör har till en del redan blivit belysta vid en interpellationsdebatt i denna kammare den 16 mars i år. I ett ytterligare betänkande, som väntas i en nära framtid, avser narkomanvårdskommittén att redovisa resultatet av arbetet inom kommitténs juridiska arbetsgrupp. Som jag nämnde i ett svar den 23 februari i år på en enkel fråga i denna kammare kommer bl.a. straffbestämmelserna i =: narkotikaförordningen att behandlas i detta betänkande.

Herr talman! Jag tackar statsrådet för svaret på min interpellation. Anledningen till att jag framställde den var att jag deltog i en distriktskonferens, där dessa frågor livfullt diskuterades. Av narkotikaolyckor hårt drabbade människor hade i en motion till konferensen framfört önskemål om en vädjan till statsrådet om kraftfullt ingripande mot narkotikaplågan. Jag kommer att befordra statsrådets svar till dessa människor, men jag tror inte att de därur hämtar den tröst och tillförsikt som de hade hoppats på. Statsrådet hänvisar till att narkomanvårdsutredningen i sitt första betänkande förklarat att nuvarande lagstiftning i fråga om beredande av vård åt narkotikasjuka människor är tillräcklig. Gäller det vuxna människor kan dessa omhändertagas enligt mentalvårdslagen. Sjukdomen skall alltså få utvecklas ända till den dag då människan har blivit så invalidiserad, så mentalt förstörd och nedsliten att mentalvårdslagen är tillämplig för att ta hand om henne och ge henne den vård som hon sedan lång tid tillbaka behövt men själv inte insett att hon måste ha. Även om nära släk tingar med förtvivlan i hjärtat ser vart vägen bär med en anhörig, när de utan att lyckas — fastän de försökt av all kraft — att få sina nära och kära att sluta att använda narkotika, måste de till sist konstatera sitt misslyckande. I förtvivlan vänder de sig då till läkaren och ber honom ta hand om de sjuka, som håller på att förstöra sig själva och sin framtid. Då möts de av svaret: Nej, det går inte att göra mot deras vilja. De har nått myndig ålder och har rätt att själva bestämma om de skall ha vård eller ej. Vi måste vänta ännu en tid, vänta till dess de nått den grad av psykiskt och fysiskt elände som fordras för att vi skall kunna ta hand om dem enligt mentalvårdslagen. Är det rätt? Jag önskar inte att statsrådet här upprepar vad utredarna har sagt, utan jag vill fråga honom om han själv anser att detta tillvägagångssätt är riktigt. Borde inte samhället ta på sig ansvaret att sätta gränserna för omhändertagandet på en något högre nivå? Jag har läst narkomanvårdsbetänkandet och där funnit förbryllande motsägelser i inställningen till lagen om omhändertagande för vård med tvång.

Bör då inte den lagen förbättras?

Jag läser vidare: »De rättsliga befogenheter lagen erbjuder för den psykiatriska vården synes vara omfattande» — det är mentalvårdslagen det gäller. Patienten kan kvarhållas så länge som det bedömes oundgängligen erforderligt för hans vård. Men det finns undantag, får vi veta. Man skriver nämligen också följande: »Osäkerheten har främst gällt den rättsliga möjligheten att med tvång kvarhålla dessa patienter sedan de akuta sjukdomstillstånden hävts.» Även om läkaren anser fortsatt vård behövlig, är han osäker om huruvida lagen medger ett kvarhållande av patienten mot hans vilja. Borde inte lagar utformas så att osäkerhet inför deras tillämpning undanröjes? Narkomanvårdskommitténs <:betänksamhet inför en lagändring bottnar i att man tror att de narkotikasjuka skulle bli ännu mindre benägna att söka läkare, därest vård med tvång kunde ordineras. Å andra sidan berättar de sakkunniga att redan nu, innan sådan lag finns, vägrar de sjuka att söka läkarvård därför att de anser sig inte behöva sådan vård. De anser sig inte ha tillräckliga motiv för att ta ett sådant steg. Därför verkar det som om det skälet mot lagstiftning inte är så starkt, att det bör utgöra ett hinder för en lagändring. Jag vill anföra ännu ett citat av en sakkunnig, denna gång ur en artikel av socialläkare Bejerot i Läkartidningen, nr 50 år 1965. Han skriver att det vore förnämligt om »mentalsjukvårdslagen kunde vidgas med sikte på en allmän vårdbalk, där kroppssjukvårdens, mentaloch epidemisjukvårdens liksom toxikomanivårdens behov av tvångsåtgärder integrerades i samma lag». Och så har vi de unga narkotikabrukarna — de unga som skall omhändertagas enligt barnavårdslagen. Vilka stimulerande åtgärder behöver vidtagas för att barnavårdsnämnderna skall ingripa tidigare än vad som nu sker? Herr statsråd! I går dog en flicka här i Stockholm på grund av narkotikabruk. Jag känner inte alls till om det hade förelegat någon möjlighet att hjälpa henne, innan det nu blev för sent. Jag vet för litet om detta enskilda fall; kanske fanns det ingen möjlighet att hjälpa. Men hon hade slutat sitt arbete för ett par veckor sedan, och man fann henne död i en knarkarkvart. Det är givet att människor blir upprörda när de hör sådant här. Kan vi vara säkra på att nuvarande barnavårdslag är en tillräckligt pådrivande faktor när det gäller att få nämnderna att göra tidiga ingripanden? Är den uppsökande verksamheten effektiv nog? Hade ett tidigt ingripande hjälpt, så att flickan fått leva? Frågorna hopar sig. Jag kan inte underlåta att i detta sammanhang citera socialstyrelsen som i ett referat av en av styrelsen utförd undersökning i senaste numret av Sociala meddelanden skriver: »När barnavårdsnämnderna ansöker om plats för omhändertagna ungdomar har dessa i regel under många år visat grava anpassningssvårigheter till skolan, arbetet och samhället i stort. Flertalet av dessa ungdomar har genom störande beteende, skolk m.m. demonstrerat sin oförmåga att anpassa sig till skolans krav. Mer än 90 procent av pojkarna har begått kriminella handlingar och majoriteten av flickorna har visat ett asocialt beteende främst i form av sexuell lösaktighet, prostitution m.m.» Socialstyrelsens slutsats blir: snabbare ingripanden behövs mot läkemedelsmissbrukare. Narkotikamissbruket är inte bara skuld till enskilda människors undergång. Det leder också till stora ekonomiska förluster för samhället.

Min avsikt med att anföra alla dessa delvis mot varandra stridande citat är att visa att de idéer i fråga om vårdnad och omhändertagande, som narkomanvårdskommittén gjort sig till talesman för, inte omfattas av alla. Andra experter anser att mentaloch barnavårdslagarna i nuvarande skick inte är tillräckliga. Experter står mot experter, och jag har dristat mig anse att det är de experter jag senast citerade som har rätt. Jag hoppas att statsrådet vid närmare övervägande skall komma till samma resultat. Parallelit med en saklig upplysning, saklig information och saklig propaganda bland allmänheten, unga och gamla, behövs en kraftig ekonomisk satsning för att förstärka narkotikapolisens resurser. Där behövs flera tjänster, så att man får tid och ork till effektiva ingripanden. Det behövs en skärpt lagstiftning, som ger vidgad rätt till ingripande. Kammaråklagare Dreifaldt, som är narkotikaåklagare i Stockholm, har i ett pressuttalande den 19 mars sagt: »Vi är medvetna om att den nuvarande lagstiftningen gör polisens arbete ytterst svårt. Nu kan polisen, även då man anser sig bestämt veta att narkotikaförsäljning sker från en viss lägenhet, ändå inte göra husrannsakan förrän man fått fatt i en kund, som erkänner att han köpt narkotika på den platsen och köpt till överpris. Då kan ockerlagen tillämpas och ge möjlighet till husrannsakan.» Jag vet att regeringen överväger en skärpt lagstiftning med strängare påföljd för handeln med narkotika och smuggel samt regler för husundersökning och kroppsvisitation. Jag tvivlar icke heller på regeringens goda vilja att åstadkomma bästa möjliga lagregler, när man nu avvaktar narkomanvårdskommitténs juridiska expertgrupps förslag till åtgärder. Slutligen vill jag uttrycka en förhoppning om att de juridiska experterna genom paragraferna ser människan — den människa som behöver paragrafernas hjälp för att komma ut ur sin svåra situation.

Herr talman! Fru Renström-Ingenäs framhöll inledningsvis med hänvisning till mitt svar, att hon egentligen betvivlade nuvarande lagbestämmelsers tillräcklighet. Jag vill på den punkten säga till fru Renström-Ingenäs att jag i mitt svar endast redovisat vad narkomanvårdskommittén i sitt betänkande har uttalat, nämligen att de nuvarande bestämmelserna om beredande av vård är tillräckliga. Därefter har jag gjort ett tillägg och bl.a. hänvisat till lagen om sluten psykiatrisk vård och till barnavårdslagen. Jag har vidare sagt att efter remissbehandlingen — som enligt vad jag beräknar skall vara färdig i slutet av maj — blir det tillfälle att ta ställning till frågan om lagbestämmelserna. På grundval av remissmaterialet får jag givetvis möjligheter att även bedöma den sidan av saken. Jag antar också att fru Renström-Ingenäs är på det klara med att jag har anledning invänta remissinstansernas synpunkter på detta viktiga spörsmål. Fru Renström-Ingenäs omnämnde ett tragiskt fall här i Stockholm som väl upprör oss alla och som ger mig anledning att här tillfoga några ord.

Sedan februari 1966 existerar en särskild patientförening för doktor Åhströms klienter, och medicinalstyrelsen har låtit narkomanvårdskommitténs arbetsgrupp ägna särskild uppmärksamhet åt denna förskrivning. Styrelsen har kontrollerat verksamheten genom återkommande inspektioner och genom granskning av recepten. Medicinalstyrelsen har även vid olika tillfällen givit förhållningsorder beträffande verksamheten trots att den har bedrivits av doktor Åhström i hans egenskap av privatpraktiserande läkare. Närkomanvårdskommittén, vars ordförande som bekant är medicinalstyrelsens chef, generaldirektör Arthur Engel, har vidare föranstaltat om medicinska undersökningar av doktor Åhströms klientel.

Av intresse i detta sammanhang är dr Bejerots uppgift beträffande de av dr Åhströms patienter, som han kunnat undersöka vid sin genomgång av polisklientelet; dr Åhströms patienter skulle vara de mest nedgångna av de missbrukare som förekommit där. Enligt kommitténs mening måste dr Åhströms verksamhet i denna form därför nu upphöra. Detta kan emellertid inte ske abrupt, eftersom den betydande patientstocken — cirka 100 aktuella fall — är svårt beroende.» En plan har utarbetats för avveckling av doktor Åhströms verksamhet i samråd mellan medicinalstyrelsens mentalsjukvårdsbyrå och sjukvårdsförvaltningen i Stockholms stad. Planen innebär att doktor Åhströms patienter skall överföras till en ny poliklinisk mottagning i rättspsykiatriska stationen vid psykiatriska sjukhuset i Stockholm. Denna plan skulle ha satts i verket den 1 april, men på grund av den ansvarige läkarens inträffade sjukdom har en försening inträtt. Den 17 april — alltså nu på måndag — kommer emellertid överföringen av patienter att påbörjas. Jag vill nämna, herr talman, att medicinalstyrelsen genom beslut den 2 mars 1 år begränsat doktor Åhströms receptutskrivningsrätt beträffande narkotika till att omfatta patienter som är uppförda på en särskild förteckning. Därvid uppmanades doktor Åhström att verka för att patienterna så snart som möjligt blev inskrivna på sjukhus eller föremål för andra vårdåtgärder och därigenom avförda från förteckningen. Detta skulle gälla t.o.m. den 30 april, eftersom en viss Övergångstid är nödvändig med hänsyn till att patienterna behöver komma under annan vård. Efter denna tid skall doktor Åhström icke längre ha någon rätt att över huvud taget utskriva narkotika. Doktor Åhström har överklagat medicinalstyrelsens beslut hos regeringsrätten. Denna har remitterat ärendet till medicinalstyrelsens disciplinnämnd, som vid sammanträde för bara några timmar sedan beslutat avstyrka doktor Åhströms begäran. Enligt vad jag har erfarit kommer ärendet att om möjligt föredras i regeringsrätten nästa vecka. Herr talman! Jag har anledning att i många avseenden dela den oro som fru Renström-Ingenäs på åtskilliga punkter har uttalat. Jag vill nämna att socialstyrelsen i en särskild skrivelse till barnavårdsnämnderna har understrukit nödvändigheten av snabbare ingripanden. Jag vill också framhålla angelägenheten, herr talman, av en saklig, inträngande upplysningsverksamhet i massmedia och på annat sätt. Det är angeläget. När vi nu dels har fått ett första betänkande och så småningom kan ta ställning till detta, dels — som jag har sagt i mitt svar i dag — väntar ett betänkande beträffande bl.a. den juridiska sidan av frågan, kommer vi att beredas möjligheter till ett mera sammanhängande ställningstagande. Jag vill tillägga att regeringen inte har varit overksam. Narkomanvårdskommittén tillsattes redan 1965. Vi har genom aktioner inom världshälsoorganisationen under en rad år försökt att på det internationella planet medverka till åtgärder för att begränsa spridningen av narkotika. Jag tror att de svenska insatserna har varit av betydelse. Vi har genom särskilda insatser genom våra ambassader i vissa länder — låt mig nämna Spanien och Italien — försökt att med åtgärder vid källan förhindra spridningen eller i varje fall begränsa den. Jag är, fru Renström-Ingenäs, den förste att erkänna, att det är de förebyggande åtgärderna som är angelägna. De sträcker sig över ett stort fält både här hemma och ute i världen. Det är vår förhoppning att vi genom samfällda insatser skall kunna åstadkomma resultat. Det finns inga lättköpta vinster att göra. Det är en svår fråga. Det är en allvarlig fråga. Vår uppmärksamhet måste skärpas i fråga om läkemedel och möjligheterna till missbruk av läkemedel.

Herr talman! I statsrådets svar till fru Renström-Ingenäs säges bl.a.: »Medicinalstyrelsens narkomanvårdskommitté har nyligen avgett sitt första betänkande, kallat Kartläggning och vård. I detta betänkande uttalar kommittén att de lagbestämmelser som nu finns om beredande av vård är tillräckliga. Bl.

»Narkotikamissbruket har drabbat skolorna våldsamt de senaste månaderna, omtalade skolkonsulent Stig Fred på skolöverstyrelsen vid en konferens om narkotikafrågan i riksdagshuset på torsdagen.» Det var den 2 mars i år. »Medan 38 fall var protokollförda i stockholmsskolorna under förra läsåret kan man i dag betrakta den siffran som riktig för varje enskild skola i Stockholms 65 skolor. Det är inte ett gymnasieproblem, det är ett grundskoleproblem som börjar med trettonåringen i högstadiet.» Jag citerar ur Dagens Nyheter för den 18 mars: »Narkomaner omsätter en halv miljon per år.» »Svårt bota narkomaner. Missanpassade i riskzonen.» Den 23 mars kunde man läsa i samma tidning: »LSD-bruk kan vålla ärftlighetsskador.» Detta är några av rubrikerna på artiklar som handlar om narkotika. Få problem har väl väckt sådan oro på senaste tiden som ökningen av narkotikamissbruket. Man talar om hysteri. Färska upplysningar från initierat håll ger vid handen, att missbruket alltjämt ökar och att läget är allvarligare än vi anar. I december 1966 hade vi i narkotikakommissionen en balans på utredningsavdelningen på 91 ärenden. I januari i år var antalet 93, i februari 108 och i mars 128. Det finns för närvarande en uppsjö av utomordentliga spaningstips som, om de hann bearbetas, skulle kunna leda till att ett flertal storgrossister fastnade i nätet. Men personalen är klart otillräcklig. Det var den långt innan situationen på narkotikafronten blev så allvarlig som den nu är, och det är en av orsakerna till att problemet är så svårt att komma till rätta med. Narkotikastyrkan behövs här i Stockholm, men den skulle också behövas vid våra gränser. Det arbete som där skulle kunna utföras på en timme kan här i Stockholm ta flera månader att utföra — och då har man ändå inte kunnat förhindra en del skadeverkningar. Här borde det finnas en central dirigering. Det smugglas in miljontals tabletter i månaden — ja, kanske i veckan. Under första kvartalet i år har det här i Stockholm beslagtagits 130352 preludin, 2537 ritalina, 384000 amfetamin, 933 centramina, 127 metredinal och 98 dexidrin. Samtliga dessa medel är centralstimulantia. Dessutom «beslagtogs 1075 gram cannabis, som i de länder varifrån medlet kommer kostar mellan 100 och 500 kronor per kilo. Här kostar varje kilo 10 000 kronor. Följdverkningarna är omtalade och omskrivna. Jag skall här bara ta ett par nog så viktiga exempel. Medicinsk expertis har framhållit att påverkan av narkotika kan utlösa våldsbrott. Det är ett alarmerande faktum i ett samhälle, där redan före den akuta narkotikasituationen våldsbrotten var i stark ökning. Beträffande cannabis kan för övrigt nämnas att man kommit fram till att medlet kan medföra impotens. Vidare är 70 procent av checkbedragarna narkomaner. Men är det så underligt att de måste skaffa fram pengar på snart sagt vilka olagliga vägar som helst, när det finns offer som måste ha 400—500 tabletter om dagen och tabletterna i dagens läge kostar mellan 2 och 3 kronor per styck? Dagspriset på Långholmen är 3 kronor. Måste vi vänta ända till hösten med att vidta varje form av lagändring på detta område? En internationelit känd medicinare och narkotikaexpert har uttalat, att man på sina håll ute i världen anser att narkotikaproblemet är farligare än atombomben. Med den takt som narkotikamissbruket nu synes öka kan man fråga, om vi verkligen har råd att vänta månad efter månad med varje form av lagändring. Ger inte dagens situation vid handen, att de lagbestämmelser som nu finns om beredande av vård är otillräckliga? Jag vill till slut citera ett avsnitt ur en motion som jag har väckt men som förmodligen kommer att behandlas först i höst. Motionen gäller just de båda lagar som narkomanvårdskommittén något berört. »Av förarbetena till lagen om beredande av sluten psykiatrisk vård i vissa fall framgår, att en narkoman eller grav narkotikamissbrukare kan omhändertagas för sluten psykiatrisk vård. Dessa bestämmelser är otillräckliga. Till en början torde stora svårigheter föreligga att utan närmare undersökning fastställa huruvida narkomani eller gravt nar kotikamissbruk föreligger. Den det gäller lär inte alltid vara villig att medverka till en dylik undersökning. Snarare finns anledning antaga att en människa, som kommit in i ett mer accentuerat narkotikasammanhang, i de flesta fall undandrar sig varje form av insyn i fråga om sin situation. Vidare är det i högsta grad otillfredsställande, att samhället bestämt sig för att vänta med ett omhändertagande tills ett tillstånd som är att jämställa med sinnessjukdom eller näst intill detta uppkommit på grund av missbruket. Det är uppenbart, att ett ingripande på ett tidigare stadium icke bara är önskvärt utan nödvändigt. Ju tidigare ett ingripande sker, desto större är möjligheterna att förhindra den tragedi, som narkomani och gravt narkotikamissbruk innebär. Eftersom narkomani enligt förarbetena till berörda lag jämställes med sinnessjukdom, är det av vikt att kunna ingripa på ett tidigare skede jämväl till förhindrande av att en ung människa får stämpeln att ha varit sinnessjuk. Vad härefter angår möjligheterna att med stöd av bestämmelser i barnavårdslagen effektivt ingripa när ungdom under 21 år missbrukar narkotiska medel synes dessa vara alltför begränsade. För att ett ingripande skall kunna ske gäller här att tillfredsställande utredning föreligger om behov av särskilda tillrättaförande åtgärder från samhällets sida. För att den underårige narkotikamissbrukaren skall kunna om händertagas för samhällsvård fordras att förebyggande åtgärder — enligt 26 —28 §§ barnavårdslagen — bedöms så som gagnlösa eller att sådana åtgärder vidtagits utan att medföra rättelse. Samhället bör kunna vidtaga åtgärder mot ungdomars narkotikamissbruk på ett långt tidigare stadium.

Det förekommer så många tragedier på detta område, att det väl skulle kunna finnas anledning att redan i vår ta ställning till vårdfrågan så som fru Renström Ingenäs här skisserat. Går det inte, så går det inte. Men jag undrar om man inte skulle kunna ta ett krafttag och se efter om det inte vore möjligt att redan nu gå in på vårdfrågan separat. Det gäller dock unga människor som befinner sig i en ren katastrofsituation.
Herr talman! Här har omvittnats med vilken oro man konstaterat missbruket av narkotika. Nära nog dagligen får vi i tidningarna läsa om narkotikabeslag, om olyckliga människor — både unga och gamla — som fallit offer för narkotiska medel, om knarkarnästen 0. s. v. Skakande skildrades i TV i några program Träsket, där vi fick en inblick i narkomanens situation. Allt detta har bidragit till att allmänheten är djupt skakad av vad som sker på detta område. Man frågar sig vad samhället och den enskilde medborgaren kan göra. Jag tror det finns anledning att säga att det gäller att inte tiga utan tala, men det får ske med iakttagande av sans och måtta. Vi får inte gripas av hysteri eller panik. Samtidigt bör man se till att inte pressen och andra massmedia glorifierar narkotikabruket. Jag kan villigt instämma i socialministerns uttalande att det är viktigast med de förebyggande åtgärderna. Som förebyggande åtgärder ser jag främst upplysning och åter upplysning. Allmänheten skall bibringas kunskap om faran i användandet av narkotiska medel. Jag bortser givetvis från ordinationer av läkare på grund av speciella sjukdomar. I denna upplysningsverksamhet skall man engagera hela organisations-Sverige. Även massmedia med sin genomslagskraft bör verksamt kunna bidra till att ge allmänheten en objektiv och vederhäftig upplysning om narkotikabrukets skadliga verkningar. Även om jag är medveten om att upplysning i hem och skolor, på arbetsplatser och i föreningslivet är betydelsefull när det gäller att komma till rätta med missbruket av narkotika, så räcker det inte därmed. Det måste till åtgärder från samhällets sida. Här har talats om straffrättsliga åtgärder, och de straffrättsliga frågorna är av central betydelse. Sanktionssystemet får dock inte vara utformat så att vården hindras, så att människor avstår från att söka vård av rädsla för straff. Man kan ifrågasätta om innehav verkligen skall kriminaliseras. Emellertid kan kriminaliseringen ha sitt värde när man söker komma åt langarna. Jag medger att det är mycket svårt att ta ställning till hur man skall göra. Straffsanktionerna bör även gälla sådana personer som stimulerar uppkomsten av missbruk, t.ex. upplåtelse av lokal och förberedelser till smuggling. Straffet för illegal försäljning är för närvarande fängelse i högst två år. Det är möjligt att man får överväga om inte detta straff borde höjas. Det är emellertid tveksamt, om exempelvis en fördubbling av detta straff skulle vara till någon större hjälp. Många skulle säkert, på grund av de oerhörda summor de förtjänar på langning och smuggling, ta risken trots att straffet har ökats. Man har också talat om förstärkning av narkotikapolisen. En förstärkning är nödvändig, och även om den kostar pengar och även om våra statsfinanser är ansträngda, tror jag att de pengar vi satsar på förstärkning av polisen är en värdefull investering. Man kan också diskutera, om inte polisen borde få möjlighet att göra husundersökning när narkotikabrott kan befaras. Det är också angeläget att narkomanvårdskommittén påskyndar sitt arbete. Det gäller att komma åt spridningen av narkotika. Önskvärt vore att vi kunde stänga våra gränser så att inga narkotika kom in, men att tro att det är möjligt är nog ett önsketänkande. Vi har läst i tidningarna hur man kan smuggla in narkotika på de mest underliga vägar. Polisen kan inte, även om dess antal fördubblas, tredubblas eller fyrdubblas, sätta en effektiv spärr för narkotikalangarna. På lång sikt är det enda som hjälper att begränsa tillverkningen, t.ex. genom diplomatiska framstötar — socialministern var inne på den saken hos tillverkarländerna med tanke på en internationell kvantitetskontroll.

Jag besökte denna mottagning den 23 februari i år tillsammans med en riksdagskollega och fann därvid att verksamheten bedrevs i en rivningsfastighet Brunnsgatan 28. Lokalerna var mycket dåliga, och de två sjukskötarna måste arbeta med ytterkläderna på för kylans skull. Det upplystes mig att inbrott skedde i stort sett varje natt. Det var skakande att se denna mottagning, det var en chock att träffa patienterna. Nu skall denna verksamhet avvecklas, och det är angeläget att detta sker så fort som möjligt. Samtidigt är det emellertid nödvändigt att dessa patienter tas om hand. De behöver omedelbar vård.

Herr talman!

Vägoch vattenbyggnadsstyrelsen har i uppdrag att följa frågor om skydd för taxiförare samt främja åtgärder för att åstadkomma sådant skydd och till Kungl. Maj:t ge in framställningar i ämnet. En redovisning av det dittillsvarande arbetet på området lämnades i allmänna beredningsutskottets utlåtande nr 25 år 1964 med anledning av vissa motioner i ämnet. Utskottet fann sig inte då böra tillstyrka att en särskild utredning tillsattes men förutsatte att det till vägoch vattenbyggnadsstyrelsen lämnade uppdraget fullföljdes energiskt och målmedvetet samt att i övrigt goda resurser ställdes till förfogande. Efter denna tidpunkt har åtskilliga förslag för ökat skydd prövats. Vissa åtgärder har vidtagits och andra förbereds. Dessutom pågår försöksverksamhet. | Jag vill bl.a. nämna att gaspistol nu finns i taxibilarna i rätt stor utsträckning. En ändring har skett i vapenförordningen, så att taxiägare numera kan få licens för gaspistol som utrustning till bilen, oavsett vem som är förare. Före ändringen krävdes personlig licens. Försök pågår med alarm över kommunikationsradio, innebärande att föraren genom att trycka på en alarmknapp i bilen bl.a. kan på en mottagarstation och utan att passageraren märker det få bilens kodnummer att blinka och en akustisk signal att ljuda. Stationen kan då omedelbart påkalla hjälp I förslag till nytt enhetligt taxireglemente, som statens biltrafiknämnd rekommenderat länsstyrelserna att fastställa har intagits en föreskrift om att varje taxi skall vara utrustad med takskylten »Taxi». Vägoch vattenbyggnadsstyrelsen har godkänt en anordning, med vilken föraren via en särskild kontakt kan få takskylten att blinka då han är i nödsituation. Anordningen håller på att genomföras på frivillig väg, och inom kort kan så gott som alla taxibilar beräknas ha anordningen. Reglementsförslaget innehåller också bestämmelser om skyldighet för taxiföraren att vid körning utanför stationsorten till beställningskontoret anmäla bl.a. färdmål, färdväg, beräknad hemkomsttid, faktisk hemkomst och färdhinder — allt i säkerhetsfrämjande syfte. Överenskommelser har träffats mellan taxiägarnas organisationer och bankerna om utnyttjande av nattfacken för inleverering av inkörda avgifter. Vad jag nämnt nu utgör några exempel på åtgärder som vidtagits och förslag som prövats. Försök har också gjorts beträffande batonger, tårgasanordningar, radiotelefonanläggningar, skyddskassett för inkörda belopp m.m. En del av uppslagen har visat sig praktiskt svåra att genomföra medan andra håller på att prövas ytterligare. Frågan om skydd för taxiförare uppmärksammas ständigt, och varje uppslag prövas ingående. Jag hoppas att de åtgärder som jag redovisat skall vara steg framåt då det gäller förarskyddet. Det är för tidigt att nu kunna bedöma vilka ytterligare åtgärder som bör vidtas, och jag avvaktar med stort intresse resultatet av den pågående försöksverksamheten.

Herr talman! Jag vill tacka statsrådet och chefen för kommunikationsdepartementet för det svar som jag har fått på min interpellation. Frågorna gällde alltså vilka åtgärder som vidtagits och vilka förslag som utredare och departement ansett intressanta då det gäller att ge taxiförare skydd och trygghet i deras arbetsutövning. Denna fråga har åtskilliga gånger tagits upp i riksdagen i motioner och interpellationer. Statsrådet hänvisar också i sitt svar till riksdagsbehandlingen 1964. Även jag skall ägna någon minut däråt. Riksdagen hade då att ta ställning till en motion vars första namn var herr Bengtsson i Halmstad — som tyvärr inte längre finns bland oss. Andra undertecknare var herr Levin, herr Ingemund Bengtsson och nuvarande statsrådet Lundkvist. Motionen var föranledd av ett ruskigt taxidåd i Halland. Motionärerna var upprörda och ansåg att problemet med taxichaufförernas säkerhet snarast måste bli föremål för utredning. Man redovisade i motionen en möjlighet att utrusta taxibilarna med en speciell nödradio, en liten transistorsändare som kunde sända en nödsignal på särskild SOS-frekvens. Man underströk i motionen vilken utomordentlig hjälp detta skulle vara för polisen då det gällde att lokalisera den aktuella bilen och därmed också minska våldsverkarens möjligheter att komma undan. Man talade också om den preventiva verkan en sådan utrustning av taxibilarna skulle kunna få. Jag har, herr talman, redogjort för dessa tankegångar i motionen från 1964, därför att jag anser dem alltjämt vara ytterst värdefulla och aktuella. Allmänna beredningsutskottet hade att avge yttrande över motionen, och det är det yttrandet statsrådet hänvisar till i sitt svar. Utskottet skrev då att utskottet helt delade motionärernas uppfatt ning och anförde bl.a. »att stora ansträngningar bör göras för att bereda taxichaufförerna så effektivt skydd som möjligt». Beträffande motionens förslag om utredning redogjorde utskottet för att Kungl. Maj:t i skrivelse till vägoch vattenbyggnadsstyrelsen den 16 maj 1958 hade uppdragit åt styrelsen att följa upp frågan om taxiförarnas skydd. Av den anledningen ansåg utskottet att någon särskild utredning inte behövde tillsättas. Utskottet underströk dock ärendets brådska och betydelse. Jag återger här ett par rader i utlåtandet: »Det är emellertid av största vikt att det uppdrag som lämnats vägoch vattenbyggnadsstyrelsen = fullföljes energiskt och målmedvetet. Utskottet förutsätter att så kommer att ske och att i övrigt goda resurser ställes till förfogande för lösande av här föreliggande problem.» Jag har, herr talman, velat anföra detta därför att det nu har gått nio år sedan uppdraget lämnades till vägoch vattenbyggnadsstyrelsen, och det har inte hänt så värst mycket på området under dessa nio år. Statsrådet nämner en del ting i sitt svar, t.ex. gaspistolen som numera efter ändring i vapenförordningen finns i rätt många taxibilar. Den är givetvis ett skydd, och jag tror också att blotta vetskapen om pistolens existens verkar i viss mån återhållande när det gäller överfall. Men man är nog på förarhåll en smula tveksam inför att använda pistolen. Orsaken till denna tveksamhet är, att förare som använt gaspistol mot passagerare har ådömts skadestånd. Det kan givetvis vara svårt att bedöma, om föraren har använt större våld än nöden kräver — som det brukar heta — men å andra sidan måste ju föraren känna att han har rätt att försvara sitt liv och sin egendom med de försvarsmedel som står till buds. Där har vi faktiskt en parallell mellan taxiföraren och polisen. Den parallellen finns tyvärr ock så när det gäller allmänhetens inställning och ovilja att komma till hjälp. Taxifolket önskar en mera positiv inställning från allmänhetens sida, och samma önskemål har framkommit från polishåll. Vad jag här anfört om gaspistolen kan i stort sett också sägas om batongen, som också finns i en del taxibilar. Statsrådet nämner också i sitt svar det s.k. blinkljusetitaxiskylten på bilens tak, en anordning som för närvarande håller på att genomföras på frivillighetens väg. Detta blinkljus är givetvis utomordentligt bra men förutsätter att taxibilen befinner sig på ställen där det är trafik, så att föraren har möjligheter att bli observerad av andra trafikanter. Men nu är det ju så, att rån och överfall oftast sker på mörka och avsides belägna vägar. Trots detta tror jag att blinkljuset är värdefullt, i varje fall som komplement och i vissa situationer, t.ex. där föraren på ett tidigt stadium känner sig hotad. En annan och betydligt mera intressant sak finner jag i statsrådets svar, nämligen de försök som pågår med alarm över kommunikationsradion. Jag har intresserat mig för dessa frågor och i tidningar och tidskrifter läst om att man nu har uppfunnit ett nytt larmsystem, där taxiföraren utan att passageraren märker någonting kan meddela taxicentralen om han känner sig hotad. Systemet i fråga lär enligt tidningarna vara i bruk i Tyskland sedan ett par år tillbaka och med gott resultat. Enligt uppgift har det också under det senaste halvåret prövats i en av Stockholms förorter. Det hade varit intressant, om statsrådet kunnat säga något om hur utredningsmyndigheten och departementet ser på möjligheterna att införa ett dylikt larmsystem. Jag vet att man vid den taxistation, där systemet prövats, är mycket positivt inställd. Man säger visserligen att systemet har en del barnsjukdomar, om jag så får uttrycka mig. Man säger också att det måste kompletteras med vägkodsystem o.d. som anger var taxibilen befinner sig. Men man anser ändå att det är det effektivaste skydd för taxiförarna som hitintills kommit fram. På olika håll är man intresserad av ett larmsystem över kommunikationsradio, och jag hoppas verkligen att det snart skapas något system som blir till ett verkligt skydd för taxiförarna i deras arbetsutövning. Jag tackar än en gång statsrådet för svaret. Jag är intresserad av att något görs och görs nu. Liksom motionärerna år 1964 vill jag säga: Det är angeläget att någonting sker snart. Jag anser — och det gör väl de flesta människor — att taximord och taxiöverfall tillhör de fegaste brott man kan tänka sig.